Herr talman! Vi moderater har åter reserverat oss i detta ärende, som gäller statsbidrag till kvinnoorganisationerna. Tiden är kort och jag skall fatta mig kort — fast jag skulle vilja säga väldigt mycket. Frågan om statsbidrag till de opolitiska kvinnoorganisationerna aktualiserades i början av 1970-talet av Fredrika Bremer-förbundet. Åtskilliga uppvattningar gjordes hos regeringen, åtskilliga skrivelser avfattades. Riksdagsmän från olika partier uppmanades att agera. Detta resulterade 1979 i att de politiska kvinnoorganisationerna i en gemensam skrivelse hemställde hos regeringen om statsbidrag till kvinnoorganisationerna. Jag förmodar, herr talman, att de i denna skrivelse avsåg de partipolitiskt obundna kvinnoföreningarna, den del av Folkrörelsesverige som alltid varit utan stöd från statens sida. Själva har ju de politiska kvinnoföreningarna alltid haft det stödet att luta sig mot. Resultatet av hemställan blev en enmansutredning. Slutresultatet blev ett regeringsförslag om ett nytt statligt stöd till kvinnoorganisationerna och, som det står i propositionen, ”ett stöd till de organisationer som i första hand arbetar på att förbättra kvinnans ställning i samhället och aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män”. Herr utredaren ansåg alltså att det fortfarande fanns åtskilligt att göra. Och det finns åtskilligt att göra! Arbetsmarknadsutskottet tillstyrkte 1983 regeringens förslag om ett statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Detsamma gör utskottet detta år. Anslaget är nu 2,1 milj.kr. Bidraget är dock så konstruerat att mellan 60 och 70 9 går till de politiska kvinnoorganisationerna. Härigenom blir stödet i realiteten ett utökat partistöd. Mot detta reserverade vi moderater oss i fjol och vi gör detsamma i år. Partistödet är i dag ca 80 milj.kr., och det anser vi också bör täcka de politiska kvinnoförbundens verksamhet. budgetår knappt 150 000 kr. av dessa pengar. I propositionen står att läsa att statsbidraget skall bidra till en grundtrygghet i verksamheten. När jag nu åter läst propositionen ställer jag mig frågan om utredaren egentligen hade fullt klart för sig vad uppdraget gällde. Många kvinnoföreningar, bland dem Fredrika Bremer-förbundet, dras med stora ekonomiska svårigheter i dag, och detta bidrag — 150 000 kr. av över 2 miljoner — räcker inte långt när det gäller att klara de löpande utgifterna för ett centralt kansli med väl utbildad personal. Trots att mycket av verksamheten fortfarande bedrivs frivilligt och oavlönat, trots stora och för många betungande årsavgifter kommer förbundet säkert inte att finnas kvar många år till. Herr talman! Regeringen har genomfört en omorganisation av jämställdhetsarbetet som inneburit att jämställdhetskommittén och dess sekreteriat avvecklats. Mig veterligt har i dag inget speciellt organ övertagit dess uppgifter. I dag är verkligheten den att Fredrika Bremer-förbundets kansli fungerar som ett rikskansli för upplysningar och fakta om kvinnorna och deras ställning i Sverige. Hit hänvisas officiella utländska gäster, och här sitter ständigt forskare som söker efter material, bl.a. om kvinnorna och deras historia. Detta kräver ett kansli med språkkunnig, välutbildad personal och sådant kostar pengar. Det är dock mycket billigt med tanke på vad kansliet uträttar. Vi moderater anser att detta nya statsbidrag hamnat i helt fel plånböcker, och därför yrkar vi åter avslag på anslagsframställningen på 2,1 milj.kr., varav största delen i realiteten är ett utökat partistöd. Den utredning som låg till grund för regeringens ställningstagande föreslog att det projektbidrag som i dag utgår till kvinnoorganisationerna till större delen skulle omvandlas till reguljärt stöd till de icke-politiska kvinnoföreningarna. Detta tycker vi moderater var och är ett bra förslag. Då uppnår man att, inom ramen för oförändrade kostnader, de opolitiska kvinnoorganisationerna ges möjligheter till ett rimligt statsbidrag till den centrala verksamheten. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag till hur merparten av projektbidragen skall kunna omvandlas till ett reguljärt stöd till de icke-politiska kvinnoorganisationerna för att trygga deras fortsatta verksamhet. Tro mig, de kommer att behövas ännu i många år. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den moderata reservation som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Utan hänsyn till den tid det tar vill jag tala om att invandrarkvinnorna är en av de mest utsatta grupperna i det svenska samhället. Deras situation, trots att den är mycket bristfälligt belyst, vittnar om nödvändigheten och behovet av kraftfulla insatser från samhället. Av en rapport från jämställdhetsdelegationen framgår att en procentuellt stor andel av invandrarkvinnorna saknar egen inkomst. Deras medelinkomst varierar och utgör mellan 50 och 80 26 av invandrarmännens inkomst. Cirka hälften av kvinnorna har vårdnadsansvar för barn. Barnansvaret per kvinna överstiger klart svenska kvinnors. Invandrarkvinnor arbetar i huvudsak inom industrioch servicesektorerna. Städarbete utgör det i särklass vanligaste yrket bland utländska kvinnor. Invandrarkvinnorna har en allmänt sett lägre basutbildning än männen inom gruppen. Utbildningsnivån är relativt låg med en skolgång som kan vara begränsad till ett fåtal år i hemlandet. Den bristfälliga utbildningsnivån hos många invandrarkvinnor gör att de har särskilt svårt att hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Andra orsaker är negativa förväntningar, språksvårigheter, ett kulturellt betingat könsrollsmönster, boendesituation, bristande barntillsyn, bristande arbetslivserfarenheter osv. Invandrarkvinnornas situation inom familjen förefaller mera konfliktfylld än den svenska kvinnans. Detta beror delvis på själva migrationsprocessen, som ibland innebär en krisupplevelse av samma slag som vid dödsfall eller skilsmässa. Dessutom saknar invandrarkvinnan den sociala skyddsmekanism eller det sociala kontrollsystem som utgörs av släkt, vänner och grannar. Det kontrollsystemet fungerar i regel inte i Sverige. Avsaknaden av det sociala kontaktnätet, som kvinnan hade i sitt hemland, gör att invandrarkvinnan ofta döms till en mycket svår social isolering. Samtidigt har invandrarkvinnorna en nyckelposition när det gäller invandrarfamiljernas välbefinnande i det svenska samhället. De har ofta huvudansvaret för uppfostran av barnen — den andra generationen invandrare. I denna roll blir kvinnorna en buffert inom familjen när det gäller att överbrygga klyftan i normer och värderingar mellan ursprungslandet och det svenska samhället. Barnen skall uppfostras i en identitet baserad på familjens ursprung, men göras förmögna att leva som aktiva samhällsmedborgare i Sverige. Denna roll ställer stora krav på invandrarkvinnan. För att kunna fullgöra sin svåra uppgift måste hon ha en trygghet och en klar identitet i det svenska samhället. Detta försvåras av den utsatta situation vilken hon delar med männen, med språksvårigheter, bristande samhällskunskaper och ofta lågbetalt arbete i branscher där arbetslösheten slår hårt. I högre grad än svenska kvinnor är invandrarkvinnorna dubbelarbetande och har på grund av dålig skolunderbyggnad starkt begränsade möjligheter i vad gäller yrkesval. Inom vissa nationalitetsgrupper är det t.o.m. vanligt att kvinnan har dubbla förvärvsarbeten vid sidan av ansvaret för en stor familj. Inom de yrken som är tillgängliga för henne är det inte på annat sätt möjligt att klara familjens försörjning. Bland kvinnor i flera nationella grupper har medvetenheten om dessa frågor ökat starkt under de senaste åren, och ett aktivt kvinnoarbete håller på att byggas upp i flera invandrarorganisationer. I högre grad än männen har kvinnorna satsat på föreningsverksamhet innebärande information, diskussion eller utbildning i frågor som föräldraskap, familjeplanering, kulturkonflikter etc. Det är av stor vikt att denna kvinnoverksamhet kan bedrivas inom de redan etablerade invandrarorganisationernas ram. Styrkan hos dessa organisationer ligger just i att de kunnat samla hela familjer och på en bas av det nationella ursprunget erbjuda aktiviteter av mycket varierande slag. En uppsplittring av invandrarnas föreningsliv på olika organisationer för olika åldrar eller kön ligger varken i samhällets eller i invandrarnas intressen och skulle i många fall försvåra för kvinnorna att delta i föreningsverksamhet. Inom invandrarorganisationerna sammanfaller kvinnoarbetet på ett naturligt sätt med den utvecklingsnivå och den sociala och kulturella situation som kvinnan befinner sig i, vilket inte alltid är fallet om verksamheten bedrivs av en kvinnoorganisation med huvudsakligen svenska medlemmar. Kvinnosektionerna inom invandrarorganisationerna arbetar i dag under mycket osäkra ekonomiska villkor. Då det centrala stödet till invandrarorganisationerna inte byggs upp med hänsyn till kvinnoverksamheten och då det särskilda statsbidraget för kvinnoorganisationer inte kan utgå till kvinnosektioner inom invandrarorganisationerna måste dessa basera sin ekonomi på de tillfälliga projektbidrag som finns att söka på olika håll, bl.a. hos statens invandrarverk. Då dessa enbart kan utgå för avgränsade projekt i bestämda syften och endast under kortare tidsperioder ger de inget stöd för uppbyggnaden av en fast kvinnoverksamhet i organisationerna utan tvingar till kortsiktig planering under osäkra ekonomiska villkor. För att föreningsverksamheten bland invandrarkvinnor skall lyckas är det en förutsättning att den planeras och genomförs under ledning av kvinnor i den grupp som berörs. I den egna organisationen kan detta ske. Där kan kvinnorna också få den kunskap och säkerhet som krävs för ett samarbete på lika villkor med svenska kvinnor. Flera kvinnoorganisationer med huvudsakligen svenska medlemmar har under senare år visat ett ökat och positivt intresse för invandrarkvinnornas situation. Detta arbete bör stimuleras och ges särskilt samhällsstöd. För att arbetet skall bli framgångsrikt och berikande såväl för invandrarkvinnorna som för de svenska kvinnorna är det viktigt att målsättningarna klart definieras och arbetsmetoderna utvecklas samt att de olika kvinnogruppernas kunskaper om varandras villkor ökas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 14 tar man ställning till regeringens förslag till delvis nya riktlinjer för den statliga personalutbildningen och till verksamheten vid SIPU, dvs. statens institut för personaladministration och personalutbildning. Utskottet behandlar också bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet i anslutning till två motioner. En förändring av statsförvaltningens organisation och arbetsformer har inletts. Ändrade ekonomiska förhållanden och den tekniska utvecklingen ställer allt större krav på anpassning. Regler som styr verksamheten måste förenklas och servicen till allmänheten förbättras. En bättre hushållning med statens utgifter kräver rationaliseringar och omprioriteringar, men är också en nödvändighet i samband med att verksamheten får nya arbetsuppgifter. Att tillgodose behovet av ny kunskap är ett viktigt led i de här strävandena. Nyrekrytering för att göra detta är oftast inte möjlig. En viktig uppgift måste därför vara att vidareutbilda personalen. När det gäller SIPU:s verksamhet föreslås att de regionala kontoren — som trots fortlöpande rationaliseringar gett underskott — skall upphöra vid utgången av detta budgetår. I motion 1937 yrkas avslag på propositionens förslag till riktlinjer för den centrala personalutbildningen. Motionären vänder sig främst mot att den nuvarande regionala organisationen skall försvinna. Han befarar att detta skall leda till ökad central verksamhet. Utskottet framhåller att SIPU redan från början fick ekonomiska problem. Regionkontoren, som SIPU övertagit från förutvarande statens personalnämnd, har gett betydande underskott. Eftersom SIPU:s verksamhet är avgiftsfinansierad ställs krav på att den ekonomiskt skall gå ihop. Dessutom skall SIPU konkurrera med andra utbildningsanordnare. Mot denna bakgrund är det enligt utskottet rimligt att SIPU avvecklar förlustbringande enheter. Denna avveckling betyder inte att utbildningen kommer att centraliseras. Tvärtom är det angeläget att den fortsatta utbildningsverksamheten bedrivs på både regional och lokal nivå. Men detta får naturligtvis ske i nya organisatoriska former. Länsstyrelsen är exempelvis ett regionalt organ som kan samordna de regionala och lokala utbildningsbehoven. Även andra möjligheter torde föreligga när den nya verksamheten kommer i gång. Regeringens förslag innebär att vi får mer personalutbildning utanför Stockholm än f. n., något som också motionären anser vara väsentligt och i linje med målsättningen för regionalpolitiken.

I vpk:s motion 468 yrkas att den aktuella bidragsverksamheten skall utsträckas till att gälla även de kvinnosektioner som verkar inom invandrarorganisationerna. F. n. kan till sådan verksamhet endast utgå projektbidrag. Utskottet erinrar i sitt betänkande om att invandrarpolitiska kommittén f.n. prövar bidragsgivningen i syfte att ge organisationerna ökade möjligheter att själva avgöra vilka åtgärder som bör prioriteras inom ramen för de anslag som står till förfogande. Kommitténs arbete bör enligt utskottets mening inte föregripas. Invandrarpolitiska kommitténs förslag, som snart föreligger, bör därför avvaktas. När det gäller motion 1926 vill jag nämna att ett liknande yrkande framställts från moderata samlingspartiet under våren 1982 i samband med behandlingen av statligt stöd till kvinnoorganisationerna. Syftet med detta stöd är nu liksom då att stödja organisationer som i första hand arbetar för att förbättra kvinnans ställning i samhället och för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vid behandlingen 1982 vann utskottet bred anslutning i riksdagen för sitt förslag om stöd till kvinnoorganisationerna. Enligt utskottets mening har inga nya omständigheter framkommit i motion 1926 som motiverar en ändrad ståndpunkt från riksdagens sida. Utskottet avstyrker därför motion 1926. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 14 och alltså avslag på samtliga motioner som behandlats i anslutning till detta betänkande.

Herr talman! I vpk-motionen har vi krävt att den nuvarande bidragsverksamheten till invandrarorganisationerna skall utsträckas till att gälla även kvinnosektioner som verkar inom invandrarorganisationerna. Som motivering till sitt avstyrkande av detta förslag anför utskottet att invandrarpolitiska kommittén f. n. undersöker denna problematik och att man inte vill föregripa kommitténs betänkande. Jag kan bara säga att invandrarpolitiska kommittén redan enligt direktiven är förhindrad att framlägga några som helst förslag som skulle innebära ökade anslag på det här området. Därför behöver man inte vara rädd att man föregriper invandrarpolitiska kommittens betänkande. Jag är helt säker på, och jag kan garantera Gustav Persson, att invandrarpolitiska kommittén skulle välkomna ett beslut i kammaren av den innebörden att stödet kunde utsträckas också till kvinnosektioner inom invandrarorganisationerna. Redan i den proposition som regeringen lagt fram när det gäller forskning understryks invandrarkvinnornas situation samt behovet av speciella åtgärder och forskning på detta område. Från vårt partis sida har vi föreslagit ett anslag på 2 milj.kr., som skulle förbättra den dokumenterat dåliga situation som invandrarkvinnorna befinner sig i. För min del anser jag att det skulle vara mera värdefullt att satsa 2 miljoner på att förbättra invandrarkvinnornas situation än att satsa pengar på en utredning som kommer att kosta många gånger mer än 2 miljoner.

Herr talman! Nils Carlshamre har frågat statsministern dels varför tre av fyra propositioner inte avlämnats inom den av regeringen själv aviserade tiden, dels om statsministern avser att vidta åtgärder för att förbättra regeringens och regeringskansliets planering av sitt propositionsarbete. Frågan har överlämnats till mig. Med hänsyn till önskemålet från riksdagen om en tidsmässig spridning av propositionerna strävar regeringen efter att försöka lägga fram så många propositioner som möjligt i början av sessionerna. Föregående år lyckades detta jämförelsevis väl. Ofta händer det emellertid att man underskattar den tid som det tar att färdigställa en proposition. Tyvärr har i år ett större antal förseningar inträffat. Jag beklagar de olägenheter som detta medfört för riksdagen och dess ledamöter. Från departementens sida tar man i de fall där förseningar uppkommer kontakt med utskotten och redovisar en ny tidsplan. I ett antal fall har, som Nils Carlshamre påpekat, propositioner lagts fram vilka ej funnits med på vårens förteckning. Praktiskt taget samtliga fanns redovisade i höstförteckningen, oftast upptagna att framläggas i december. Angelägenheten av att göra realistiska tidsplaner och också hålla dem har påpekats både i statsrådsoch statssekreterarkretsen. Problemet är förvisso inte nytt. I samband med att nästa propositionsförteckning upprättas kommer ytterligare åtgärder för att lösa problemet att övervägas inom statsrådsberedningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för att han ställer sig till förfogande som stand-in för sin chef, som så ofta inte har tid att vara statsminister. Jag vill också gärna medge att det sedan jag för en dryg vecka sedan lämnade in min fråga strömmat ett antal propositioner in över riksdagens bord, så många att jag inte ens hunnit räkna dem. Det är emellertid till ringa tröst. Det lär redan nu vara för sent att undvika att riksdagsarbetet under den sista hälften av årets vårsession kommer att förvandlas till en parodi på riksdagsarbetet. Vi får svårt att inför medborgarna förklara varför utskott och kammare måste hafsa sig igenom stora och viktiga ärenden med stor tidsnöd och i sena nattimmar långt fram på sommaren. Statsrådet behandlar, som man kunde vänta, frågan som ett i huvudsak administrativt, arbetstekniskt problem. Hur kan det nu vara så svårt att i början av januari veta hur långt en proposition har kommit som man har lovat att avlämna i mitten av februari? Propositionen borde nästintill vara i korrekturstadiet vid det laget. Det är litet svårt att bedöma, och det är litet svårt att riktigt få trovärdighet i den här förklaringen. Vi minns en tid mellan 1976 och 1982, när den dåvarande socialdemokratiska oppositionen sarkastiskt och hånfullt kritiserade borgerliga regeringar för handlingsförlamning, beslutsvånda, långbänkar och allt vad det var. I dag ter sig den tiden närmast i ett nostalgiskt skimmer, som en tid då vi hade handlingskraftiga regeringar som förstod att fatta beslut och fick någonting uträttat mellan frukost och middag. Det har blivit mycket värre sedan dess. Vi var nog många, oavsett politiska synpunkter, som trodde att det faktiskt skulle bli en lättnad när vi fick en enpartiregering, med enhetliga uppfattningar och en erfaren statsminister i ledningen. Vi har blivit grymt besvikna. Verkligheten är den att vi faktiskt även i dag regeras av en koalitionsregering, även om alla dess ledamöter nominellt tillhör samma parti. Uppenbarligen är det så att fraktioner inom regeringen — möjligen de olika sidorna i det s.k. rosornas krig — drar åt olika håll, att dessa dragkamper vecka för vecka tar allt längre tid och att regeringen inte kan fatta beslut. Det är i det läget man skulle behöva en statsminister med förmåga att leda ett arbete och hålla ihop ett lag. Jag tror inte vi har det. Vilka förtjänster, obestridda och av alla erkända, som Olof Palme än kan ha — han är uppenbart inkompetent att leda en koalitionsregering.

Herr talman! Denna bedömning av Olof Palme är litet märklig. Ena minuten är han så handlingskraftig och så maktfullkomlig att han får titeln president av företrädare för borgerligheten. Nästa ögonblick är han totalt maktlös och har ingenting att säga till om, och regeringsarbetet bara flyter. Det brister i konsekvens, herr Carlshamre. Sedan tycker jag att herr Carlshamre kommer ännu längre ut på svagis, när han gör detta till en politisk fråga och försöker framställa de borgerliga regeringarna som handligskraftiga; då händer det någonting. Det handlar inte bara om att lämna en proposition, herr Carlshamre. Det handlar också om innehållet i den, om den skall kunna bedömas vara uttryck för handlingskraftig politik eller inte. Utan att gå in på den debatten skall jag bara konstatera att det var under de sex borgerliga åren som vi rutschade nedför i svensk ekonomi och svenskt samhälle över huvud taget. I sakfrågan, som ju är den viktiga, kan jag bara konstatera att det på det området var dåligt beställt under de borgerliga åren. Det var ganska bra under det första socialdemokratiska året, och jag har självkritiskt sagt att vi inte är nöjda med innevarande år. Jag har redan vid dagens regeringssammanträde föranstaltat om att samtliga statsråd tillsammans med sina statssekreterare skall gå igenom arbetet och analysera var bristerna ligger. Sedan hoppas vi återkomma med en förbättring under både nästkommande år och de år framöver som socialdemokratin hoppas att få regera det här landet. Jag vill också bara avslutningsvis konstatera, herr talman, att detta naturligtvis inte bara är en administrativ fråga. Propositionsavlämnandet hänger f. ö. inte bara på regeringen. Vi har förhandlingar med Landstingförbundet, vi hade förhandlingar med de övriga partierna i försvarsfrågan — vilket försenade den frågan — , och vi har ett större antal propositioner som skall remitteras till lagrådet. Vi har naturligvis ett besvärligt statsfinansiellt läge efter de borgerliga åren, vilket gör att vi måste pröva propositioner oerhört noga i förhandlingar med finansdepartementet, med fackdepartementen och ibland i regeringen i dess helhet. De problemen skall vi attackera, och vi är angelägna att åstadkomma en förbättring.

Herr talman! Olof Palme har säkert mycket stora förtjänster och en betydande maktvilja. Det är bara det att han inte lyckas utöva sina eventuella ledaregenskaper i sin egenskap av ledare av regeringens arbete. Det är det vi diskuterar i dag. Nu säger Ingvar Carlsson att propositionsavlämnandet inte bara hänger på regeringen. Det handlar om förhandlingar också. Ja, det gör det verkligen. Ibland undrar man om regeringen har låtit sig degraderas till någon sorts filial till statens förhandlingsnämnd. Det är inte bara med Landstingsförbundet, Kommunförbundet, arbetsmarknadens parter och partigrupper regeringen förhandlar. I dag sitter man och förhandlar i utskotten, i frågor där regeringen inte alls har lyckats åstadkomma propositioner. Ta det kända exemplet om familjepolitiken, där en informell arbetsgrupp i socialutskottet sitter och försöker göra det arbete som regeringen skulle ha gjort — framlägga förslag i en stor och viktig fråga. Vi vet ännu inte om det kommer att lyckas. Om det inte lyckas lär vi få ett förslag från regeringen i den frågan i samband med kompletteringspropositionen den 25 april.
Herr talman! Det är riktigt att regeringen i vissa, mycket viktiga, frågor är angelägen om att skapa samförstånd. Det gäller familjepolitiken och det gäller försvarsfrågan, och jag medger gärna att det är svårt att skapa samförståndslösningar. Jag förstår inte riktigt varför dettait.ex. försvarsfrågan skulle vara så oerhört svårt och behöva vara en så långdragen process. Men eftersom vi eftersträvar enighet har vi sagt att i sådana frågor får det ta tid. Vi har nu klarat försvarsfrågan. Nästa punkt är familjepolitiken, där vi också tror att det vore bra om partierna kunde bli eniga. Eftersom vi grälar om så många olika punkter är det väl bra om regeringen eftersträvar att vi på vissa punkter ändå skall kunna nå enighet i Sveriges riksdag. Jag tror att svenska folket över lag uppskattar om vi lyckas med det.
Herr talman! Vi bevittnar ett nytt sätt att regera. I stället för att lägga fram sina förslag går regeringen direkt till riksdagen och ber utskotten eller grupper inom utskotten att göra regeringens arbete. Jag rekommenderar varmt Ingvar Carlsson och hans regering att återgå till den beprövade och grundlagsfästa metoden att regeringen lämnar propositioner till riksdagen, slåss för sina förslag och tar konsekvenserna.
Herr talman! Jag tvingas konstatera att herr Carlshamre här gör helt om. Den borgerliga kritiken har under alla år gått ut på att landet har en maktfullkomlig socialdemokratisk regering som inte bryr sig om riksdagen. Nu tar plötsligt regeringen alldeles för stor hänsyn till riksdagen. Herr Carlshamre och hans partikamrater får faktiskt bestämma sig för vilken linje som man skall driva, så skall jag återkomma i andra sammanhang och föra den diskussionen. Den hör inte riktigt hemma i dagens debatt.
Herr talman! Det är inte av hänsyn till riksdagen som regeringen inte lägger fram några propositioner utan överlämnar till oss att försöka snickra ihop dem själva. Det är därför att regeringen inte är kapabel att få ihop dem.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om vissa av henne angivna skäl kommer att beaktas för att snabbt tillgodose kravet på en professur i allmänmedicin vid universitetet i Umeå. Jag har i den proposition om forskning som nyligen lagts på riksdagens bord bedömt ytterligare mellantjänster för forskning, dvs. tjänster som forskarassistent och docent, vara mer angelägna än nya tjänster som professor. Antalet nya professurer som föreslås för budgetåret 1984/85 är därför begränsat. Vid den prioritering som gjorts har utrymme inte kunnat beredas för den professur som Karin Israelsson förordar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var klart och tydligt. Jag har själv i forskningspropositionen läst att tjänsten inte finns med bland de professurer som föreslås — propositionen låg inte på riksdagens bord när jag ställde min fråga. Behovet av en allmänmedicinsk professur har framförts sedan åtskilliga år tillbaka. Således framhölls i UHÄ:s anslagsframställning 1980 — i den plan enligt vilken fasta forskningsresurser skulle tillskapas på vissa universitetsorter under den närmaste femårsperioden — nödvändigheten av allmänmedicinska professurer. Alla utom en av de då aktuella högskoleenheterna har också erhållit professurer i allmänmedicin — undantaget är Umeå. I fjol fick Göteborg sina krav på forskningsresurser tillgodosedda, och i tur stod då, efter vad vi förstod, Umeå. I mycket gott och relativt informellt samarbete mellan fakulteten och landstingen i den norra regionen har möjligheter skapats för att låta studerande under den elfte utbildningsterminen tillbringa en tid ute i primärvården. Detta har i utvärderingar visat sig ge de studerande en fördjupad kunskap och ett ökat intresse för tjänstgöring i öppenvården ute på vårdcentralerna. Det saknas dock generella regler och avtal gällande vårdcentralernas engagemang i denna utbildningsdel. Att de medicine studerande ges denna inblick i öppenvårdsarbete väcker intresse för den specialitet som på sikt kommer öppenvården till godo. Då vi vet att läkare utbildade i Umeå till mycket stor del stannar kvar i regionen, skulle detta också kunna leda till ett ökat intresse för distriktsläkartjänstgöring framöver. Vakanserna är här många och behovet stort. Enligt de planer som framlagts har man räknat med en permanentning av utbildningen i allmänmedicin 1983/84, då professuren i allmänmedicin ansågs kunna bli inrättad. 1982 upprättade allmänmedicinska rådet en verksamhetsplan för den allmänmedicinska sektionen i Umeå. Där finns i dag inom universitetets budget en och en halv tjänst som klinisk lärare. Dessutom finns en sekreterare på halvtid samt en halvtidstjänst som assistent. Dessa tjänster har anknutits till en distriktsläkartjänst som går över landstingets budget. Den här provisoriska organisationen fungerar väl i avvaktan på att professuren inrättas. Men ett provisorium som detta kan inte fortgå under flera år — berörda myndigheter klarar ej det under längre tid, om de inte vet att det verkligen finns förutsättningar för att förändra provisoriet till vad det var tänkt att bli. I den forskningsproposition som lagts har alltså den här professuren inte tagits med. Vad man nu i Umeå vill ha är ett besked om huruvida man kan räkna med denna tjänst budgetåret 1985/86. Kan man inte göra det, så finns det små möjligheter att fortsätta den verksamhet som kommit så väl i gång, och det skadar hela regionen, om det hela ej kan fullföljas. Jag vill lägga till en fråga till statsrådet, om vi kan hoppas på en sådan här professur i framtiden.
Herr talman! Jag är mycket medveten om behovet av den här tjänsten i Umeå, och jag är också klar över att UHÄ har prioriterat den mycket högt. Men likväl har det inte varit möjligt att bereda ekonomiskt utrymme för tjänsten när det gäller det kommande budgetåret. Vad som kan ske budgetåret därefter kan jag inte nu uttala mig om. Men jag utgår från att vi kommer att på ett eller annat sätt återigen få upp det här förslaget om en allmänmedicinsk professur i Umeå, och då får vi väl pröva saken och göra en avvägning i förhållande till andra angelägna förstärkningar inom forskningsområdet. Jag vill än en gång betona att jag har stor förståelse för behoven och för skälen att få denna professur uppe i Umeå.
Herr talman! Jag har förståelse för att det finansiella läget i dag inte ger utrymme för en expansion av det slag som vi varit vana vid tidigare. Jag är också glad över att utbildningsministern är införstådd med att den här tjänsten behövs uppe i Umeå. Detta kanske kan tala för att vi får se ett positivt resultat. Jag förstår att det är omöjligt för utbildningsministern att i dag binda upp sig för vad propositioner i framtiden kommer att innehålla. Men jag hoppas att utbildningsutskottet vid sin behandling av förslagen skall kunna lägga ett gott ord för professuren och framhålla att den behövs samt att man då i Umeå också ges möjlighet att vidmakthålla den organisation som i dag fungerar, i förhoppning om att den kommer att kunna permanentas. Därmed får jag förklara mig nöjd med svaret.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om industridepartementet kommer att ställa resurser till förfogande som gör det möjligt att slutföra gruvforskningsprojektet forskningsgruvan i Kiruna. Verksamheten vid forskningsgruvan påbörjades år 1981. Målet för verksamheten angavs vara att öka svensk gruvindustris konkurrenskraft och därmed stärka sysselsättningen inom gruvbranschen i Sverige. Kostnaderna för projektet beräknades ursprungligen till drygt 81 milj.kr., varav 40 milj.kr. skulle täckas av staten och resten genom försäljning av malm. Detta var i 1978 års prisnivå. Staten anvisade 42 milj.kr. och ställde dessutom en rörlig kredit på 16 milj.kr. till gruvans förfogande. Mot slutet av 1982 anmälde LKAB att bolaget inte kunde köpa malmen från forskningsgruvan på grund av avsättningssvårigheter. En utredning visade då att totalkostnaderna stigit till 195 milj.kr. i 1982 års prisnivå. För att få rådrum anvisade statsmakterna ytterligare 50 milj.kr. i form av ett bidrag till LKAB för att köpa malm från forskningsgruvan. Samtidigt uppdrogs åt en särskild utredningsman att studera situationen och förhandla med de olika parterna. Utredningsmannens analys visade på ett ytterligare kapitalbehov på 40 milj.kr., utöver dittills anvisade 92 milj.kr., för att genomföra projektet enligt planerna. Han redovisade dessutom ett antal alternativ med en avkortning av projektet. Av utredningsmannens rapport framgick vidare att industrin inte ville bidra ekonomiskt till projektets fullföljande, då den anser att projektet har en felaktig uppläggning. Det föreliggande utredningsmaterialet ger enligt min mening inte tillräckligt underlag för att bedöma de olika alternativens konsekvenser. Jag har därför satt i gång arbete med att komplettera materialet. Detta arbete tar ytterligare någon tid. Jag är inte beredd att ta ställning till frågan om forskningsgruvans framtid förrän detta kompletterande material tagits fram.

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret. Det är mycket omfattande, men ger tyvärr inget besked om var industriministern står i den här frågan. Industriministerns vilsenhet — eller möjligen ovilja — när det gäller att ge besked är något märklig, eftersom regeringen i forskningspropositionen mycket klart ger uttryck för att det är genom ökad forskning som Sverige skall kunna behålla sin ekonomiska styrka. Herr talman! Jag finner det mot denna bakgrund angeläget att industriministern redovisar om det i den framlagda forskningspropositionen anvisats medel som kan täcka kostnaderna för fortsatt drift, ifall man i ett senare skede skulle finna att projektet skall fullföljas.
Herr talman! Jag upprepar det jag sade i mitt svar, nämligen att jag innan det kompletterande materialet tagits fram inte är beredd att ta ställning till frågan om ytterligare anslag till forskningsgruvan. Som ett konkret svar på Paul Lestanders nya fråga vill jag tillägga att det i forskningspropositionen inte finns några medel anvisade för forskningsgruvan.
Herr talman! För Norrbottens befolkning blir industriministerns svar därmed mycket mer klargörande i fråga om hur det till sist kommer att gå med forskningsgruveprojektet.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det är stora belopp som årligen slussas till allmännyttiga bostadsföretag. Uppenbart är dock att beloppens storlek skiftar beroende på vem som lämnar uppgifterna. Bostadsministerns svar på mina frågor visar att beloppens storlek är relativt blygsam. Jag har helt andra sifferuppgifter som visar att de belopp som kommunerna för över till sina allmännyttiga bostadsföretag är långt större. Jag vill erinra om att Kommunförbundet år 1978 lät göra en enkät bland, samtliga kommuner. Av denna framgick att kommunerna år 1977 subventionerade de allmännyttiga bostadsföretagen med 155 milj.kr. Samma år ansåg SABO att beloppet skulle vara 12 milj.kr. Det är alltså utomordentligt stora skillnader i uppfattningarna om beloppens storlek. År 1983 ansåg SABO att man hade fått 271 milj.kr. från kommunerna, medan bostadsministern anför en långt mindre summa — 63 milj.kr. för 1982. Dessutom kan vi erinra om att det i vissa fall förekommer stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen som inte direkt kan redovisas eller fastläggas isiffror. Dessutom utgår ett omfattande statligt stöd. Det är helt klart att det är mycket stora belopp som överförs till de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag har två invändningar att göra. För det första skapar detta system inte konkurrensneutralitet mellan de olika företagen på bostadsmarknaden i kommunerna. Jag förnekar inte att kommunerna har ett ägaransvar gentemot sina företag. Detta måste man beakta när man bedömer under vilka förutsättningar företagen lever och arbetar. Bruksvärdessystemet innebär att den hyresnivå som allmännyttan fastlägger skall vara vägledande även för den privata fastighetsförvaltningen. På det sättet kan det bli en snedvridning när det gäller hyressättningen. Om det utges både statliga och kommunala bidrag till flertalet allmännyttiga bostadsföretag, blir bilden helt skev. När det går flera hundra miljoner från det allmänna till de allmännyttiga bostadsföretagen, kommer de privata fastighetsägarna i en mycket sämre situation. För det andra vet de allmännyttiga bostadsföretagen att de kan påräkna stöd om de kommer i svårigheter. Man kan därför fråga: Saknas en press på företagen att göra det bästa möjliga av sin situation — att pressa ned kostnaderna och att bedriva verksamheten på bästa sätt?

Herr talman! Bostadsministern ifrågasätter de sifferuppgifter som jag här inledningsvis anförde. Jag vill bara säga, att även om Fastighetsägareförbundet har sammanställt en rapport, gör man direkta citat ur en enkät som Kommunförbundet lät göra. Siffrorna är så gamla som från 1977, men de visar ändå en avsevärt högre nivå på de bidrag som utgår till de allmännyttiga bostadsföretagen än framför allt bostadsministern i dag har redovisat. Vi skall inte strida om tiotal miljoner, men när det rör sig om skillnader på hundratals miljoner kronor får man kanske vara litet försiktig. Det är helt klart att stora belopp förs över och att de allmännyttiga företagen på det sättet har en mer gynnsam situation än de privata företagen, som har att konkurrera med allmännyttan. Jag kan inte finna att detta på något sätt skulle gynna de privata företagen utan tvärtom: just kopplingen till bruksvärdessystemet gör att de kommer i en sämre konkurrenssituation. Därför måste man antingen föra bort subventionerna eller ompröva bruksvärdessystemet. Det är de två vägar man har att välja på, om man vill ha någon form av konkurrensneutralitet. Men om inte bostadsministern är intresserad av att företag skall leva under samma villkor kan jag förstå hans inställning.

Herr talman! Vi har uppenbarligen olika uppfattningar om vad begreppet konkurrensneutralitet innebär. När det gäller det ansvar som de allmännyttiga företagen tar på sig är det helt klart att man — eftersom kommunerna äger dessa företag — bör ställa litet större krav på dem. Men att detta större ansvar skulle vara så kostsamt som dessa siffror ger vid handen, kan jag inte finna. Jag ifrågasätter huruvida den långsiktiga planeringen har varit tillräckligt framsynt när man i dag — som bostadsministern själv har anfört — har mellan 30 000 och 40 000 tomma lägenheter. Det går att bygga om man vet att kommunen och staten går in och täcker förlusterna!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

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Bostadsministern säger att företagen har informerats och att de regler som gäller är väl kända. Jag har nu vid mina kontaker med en del av de allmännyttiga bostadsföretagen inte fått riktigt samma uppfattning. Många av de allmännyttiga företagen har under de senaste åren klamrat sig fast i den räddningslina som regering, riksdag och även kommuner lagt ut för att de skall kunna klara sin ekonomiska situation. Dessa bostadsföretag har därför inte behövt vidta nödvändiga åtgärder för att få en sund ekonomi. I den s.k. ROT-propositionen fanns ändå ett inslag som pekade i rätt riktning, nämligen kravet på en konsolideringsfond. Uppbyggnaden av en sådan fond kan på sikt ge bättre stabilitet åt företagen och även leda till att de så småningom kan stå på egna ben utan insatser från stat och kommun. Jag har med förvåning tagit del av kalkyler för kommunala ROT-program, där det saknats avsättning till konsolideringsfond. Vid förfrågan rörande bristen på konsolideringsfond har företrädare för bostadsföretagen varit oförstående och tydligen helt oinformerade om det krav som finns i detta avseende. Det är därför intressant att nu få veta att förslaget om konsolideringsfond tydligen varit ute på remiss och att företagen har informerats, som bostadsministern säger. Jag vet inte var det brister i informationsledet, men tydligen har uppgifterna i det här avseendet inte helt trängt fram ute i kommunerna. Det är väl ingen hemlighet för bostadsministern att kravet på konsolideringsfond mött ett starkt motstånd i de kommuner som har varit medvetna om förslagets reella innebörd. Det är därför intressant att få veta om bostadsministern ställer ett direkt krav på inrättande av konsolideringsfond eller om kommunerna i vissa situationer kan bortse från kravet i fråga. Jag skulle gärna vilja ha ett klart svar på den frågan.

Herr talman! Kommunerna och företagen bör vara informerade, innan de kommer så långt att de söker dessa lån. Vi vet att planeringsarbetet tar lång tid och är ganska omfattande i de fall det gäller ombyggnation. Därför har jag ställt mig frågande till varför denna information inte har funnits hos företagen. När man befinner sig i det stadiet att man får ett svar från länsbostadsnämnden om låneansökan, är det kanske för sent att dra tillbaka ansökan på grund av att man först måste inrätta en konsolideringsfond. Man måste göra kalkyler i förväg och se vilka ekonomiska förutsättningar som gäller. Därför har jag, herr bostadsminister, funnit det angeläget att få klarhet i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. År 1983 höjdes skatterna med i genomsnitt 3 500 kr. per hushåll. I år kommer skatterna att höjas med ytterligare omkring 3 000 kr. per hushåll, och också nästa år avser regeringen uppenbarligen att genomföra kraftiga skattehöjningar. En sådan skattehöjning är införande av den nya fastighetsskatt som skulle innebära en väsentlig utvidgning av hyreshusavgiften, med dess redan utomordentligt allvarliga effekter för det enskilda fastighetsägandet. Enligt den PM om statlig fastighetsskatt som nu har skickats ut på remiss skulle också i princip alla småhus som inte har statliga lån drabbas, detta trots att vi vet att många småhusägare redan har mycket stora svårigheter att klara räntor och amorteringar och att konkurser och exekutiva auktioner har ökat. Också när det gäller hyresfastigheter är avsikten att skatten skall belasta alla som inte har statliga lån för nyeller ombyggnad. Fastighetsskatten avses också drabba lokaler av olika slag liksom obebyggda tomter, även vad jag kan förstå sådana som är belagda med byggnadsförbud. Det avses vidare att fastighetsskatten skall betalas oavsett om fastigheten belastas med stora skulder eller inte och om fastigheten går med förlust eller ej. I den här promemorian heter det att fastighetsskatten avses bli X 90 av taxeringsvärdet i konventionellt beskattade fastigheter och rörelsefastigheter, medan den i schablontaxerade fastigheter skulle utgå med Y 96 och i småhus en tredjedel därav. Att skatten avses utgå med olika procentsatser motiveras med skatternas behandling vid inkomsttaxering. Är skatten avdragsgill, vilket den avses vara i fråga om konventionellt beskattade fastigheter, skulle den tydligen utgå med högre procentsats än eljest. Vilka nivåer det rör sig om framgår inte av promemorian, men om man antar att fastighetsskatten skulle sättas till 2 96 när den är avdragsgill, skulle det för kommersiella fastigheter i hyggliga lägen kosta ungefär 50-100 kronor per kvadratmeter. Ändå är situationen den att nyproducerade sådana fastigheter redan nu för de allra flesta går med förlust, och möjligheter att kompensera sig för skatten genom att ta ut ytterligare hyror saknas i allmänhet. En fråga som oroar många är naturligtvis hur man skall kunna klara av en sådan fastighetsskatt. Av intresse är också frågan hur det kommer att påverka nyproduktionen av lokaler om inte kostnaderna täcks ens utan en sådan fastighetsskatt. I min interpellation ställde jag tre frågor. Den första löd: Anser regeringen att det är önskvärt med fortsatt enskilt ägande av hyresfastigheter? Bostadsministerns svar är ja, och han tillägger att regeringens målsättning är att ge samtliga fastighetsägarkategorier samma ekonomiska förutsättningar. Det är i så fall en målsättning som vi skulle vara helt eniga om, och jag kommer fortsättningsvis att utgå ifrån denna konkurrensneutralitet och denna önskan också från regeringens sida att möjliggöra fortsatt enskilt ägande av hyresfastigheter. Men det djupt allvarliga, herr talman, är att de åtgärder som regeringen redan vidtagit och nu avser att vidta inte stämmer överens med den målsättningen. Jag beklagar att jag kommer att tvingas bli litet teknisk, men jag sätter så stort värde på svaret på min första fråga att jag hoppas att det ändå leder till en konstruktiv debatt. Jag tvingas därför gå in på en hel del tekniska saker. För det första menar jag — och jag återkommer senare till detta — att varken hyreshusavgiften eller den föreslagna fastighetsskatten innebär en sådan neutralitet som vi är överens om att man skall eftersträva. För det andra är det tyvärr inte heller så att de räntesubventionerade underhållslån som bostadsministern nämner i sitt svar innebär något stöd till de enskilda fastighetsägarna. Den utsträckta handen är tyvärr tom, eftersom lånen är så utformade att de inte kommer att kunna användas av privata fastighetsägare. Detta beror bl.a. på att avskrivningstiden för dessa lån är 67 år, trots att de avser åtgärder som beräknas vara endast omkring 20 år. Detta innebär, vilket jag tror bostadsministern är medveten om, att de årliga amorteringarna kommer att bli betydligt högre än avskrivningarna. Den differensen måste alltså betalas med redan beskattade pengar, och det har inte de mycket hårt trängda enskilda fastighetsägarna någon som helst möjlighet till. För det tredje har vi sedan nyår en vinstdelningsskatt, den skall finansiera löntagarfonderna. Den är inte heller neutral, eftersom den drabbar fastighetsförvaltande privata bolag, men inte den hyresledande allmännyttan. Den är också konstruerad så att om den skulle ha gällt allmännyttan skulle dessa på grund av den reala beräkningsmetoden tvingas betala tiotals miljoner i vinstdelningsskatt. Eftersom inte allmännyttan träffas, höjs inte heller bruksvärdeshyran. Den nya fastighetsskatten är således tänkt att drabba såväl privata som kommunala hyresfastigheter. Man skulle därför kunna påstå att de kommunala bostadsföretagen, som tillämpar självkostnadsprincipen vid hyressättningen, kommer att kompensera sig för den nya skatten genom hyreshöjning. Genom att hyran i den privata sektorn sätts genom jämförelse med hyran i de kommunala hyreshusen skulle även de privata fastighetsägarna få täckning för skatten. Men så kommer det tyvärr inte att bli. Det beror på att de kommunala företagen är schablonbeskattade. Det innebär att hyreshöjningen för dem behöver uppgå endast till samma belopp som skatten, alltså till Y 90 av taxeringsvärdet, för att använda promemorians språk. Att fastighetsskatten inte är avdragsgill spelar ingen roll, eftersom inte heller hyreshöjningen behöver tas upp till beskattning. Hyreshöjningen och fastighetsskatten skulle alltså ta ut varandra. I de privata hyresfastigheterna skulle man alltså få göra samma hyreshöjning som fastighetsskatten för allmännyttan. Men eftersom hyreshöjningen för de privata fastighetsägarna är skattepliktig, hjälper det ju inte att fastighetsskatten är avdragsgill, om den samtidigt blir högre än för allmännyttan. Det här insåg bostadsministern mycket klart, när han skrev den proposition som lades fram för drygt ett år sedan beträffande vissa ekonomisk-politiska åtgärder. Det gäller proposition 1982/83:50, bil. 5, s. 33, där hela det resonemang som jag här i korthet har försökt föra, utvecklades på ett mycket pedagogiskt sätt. För att vara neutral måste en eventuell fastighetsskatt, eller hyreshusavgift som då avsågs, utgå med samma procentsats i allmännyttan som i privata hyresfastigheter och dessutom vara avdragsgill när det gäller de privata fastigheterna. Det var inget som helst fel i det resonemanget teoretiskt sätt. Men man kan alltså inte säga, att om fastighetsskatten skall göras avdragsgill i det privata hyreshusbeståndet, kräver neutraliteten att den sätts högre. Då blir skatten inte neutral. Skall det göras en ansats till neutralitet, måste det vara samma belopp och avdragsgillt när det gäller de privatägda fastigheterna. Nu är det inte alls så bra som jag har beskrivit. De kommunala bostadsföretagen har i allmänhet fastigheter som byggts under 1960-talet eller senare. Här utgår räntebidrag, och därför är det inte någon fastighetsskatt. För de privata fastighetsägarna är det i allmänhet tvärtom. Ca 75 96 av de privatägda hyresfastigheterna är ju byggda före 1950, varför det inte finns några statliga räntebidrag. Detta innebär att de kommunala bostadsföretagen kommer att drabbas betydligt lindrigare av den nya skatten än de privata fastighetsägarna. Man kommer inte alls att ha samma behov av att kompensera sig genom hyreshöjningar som de privata ägarna. Erfarenhetsmässigt är det dessutom ingalunda säkert att de kommunala bostadsföretagen över huvud taget lyckas täcka eventuella merkostnader genom hyreshöjningar.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

Men de privata ägarna av äldre fastigheter utan statliga bostadslån betalar ju vanliga marknadsmässiga räntor. Alla dessa lån kommer att konverteras, eller har just omvandlats, till lån med dagens räntor. Detta betyder att vi när det gäller det privata hyresfastighetsbeståndet i stället för räntor på 7-8 96 får räntor på 13, 14 eller 15 96. Det skulle innebära betydligt större räntekostnadsökningar för de privatägda hyresfastigheterna än de ungefär 12:50 kr./ m? som i propositionen uppges bli följden för det allmännyttiga bostadsbeståndet. De privatägda är alltså redan från början i en sämre situation, och då kan man ju inte förbättra neutraliteten genom att belasta de privatägda med en fastighetsskatt som drabbar dem betydligt hårdare än allmännyttan. Om de privatägda hyresfastigheterna, varav alltså mer än hälften har färdigställts före 1950, äntligen skulle få en chans att gå ihop, så bör det väl vara någonting som är utomordentligt bra, dels för kostnadsneutraliteten, dels för att få fart på ROT-programmet, där just det äldre fastighetsbeståndet spelar en väsentlig roll. Det är där som de största behoven och förutsättningarna finns för omfattande reparationer och ombyggnader. Om bostadsministern, som jag förstår, anser att det är önskvärt med fortsatt enskilt ägande av hyresfastigheter, då måste de få en chans att gå ihop, trots att de mestadels får betala sina räntekostnader själva. Till detta kommer att ett icke föraktligt antal enskilda hyresfastigheter, som är relativt nyproducerade och som har färdigställts utan några som helst statliga lån, skulle alltså drabbas ännu värre än de övriga. Det är ytterligare en faktor som urholkar neutraliteten. Det är, som jag nämnde, vinstdelningsskatten som drabbar fastighetsförvaltande bolag men inte allmännyttiga bostadsfastigheter. På grund av den reala vinstberäkningen betraktas inflationsurholkningen av ett lån som en intäkt som ligger till grund för vinstdelningsskatten. Om ett fastighetsförvaltande bolag skulle ha lån på 10 miljoner och inflationen är 8 70, kommer 8 90 av 10 miljoner, alltså 800 000 kr., att tas upp som en intäkt vid beräkning av vinstdelningsskatten. Jag skall ta ett exempel. Stafa, Statsfastigheten, med ett hyreshusbestånd som liknar allmännyttans, skulle, trots att det har nollresultat, belastats med över 3 miljoner i vinstdelningsskatt om inflationen blir 8 76, medan allmännyttan skulle gå helt fri. Eftersom allmännyttan går fri påverkas inte heller bruksvärdeshyran. Det som är intressant i det här sammanhanget är omigen ROT-programmet. Ju mer dessa fastighetsförvaltande bolag lånar för att klara reparationer och ombyggnader, desto större vinstdelningsskatt får de genom att lånen ökar och desto mer måste de ta upp i lån och betala i vinstdelningsskatt. Att det kanske inte var helt neutralt insåg finansministern i propositionen om löntagarfonder. Han skrev där att i vad gäller bostadsföretagen får undantagande från vinstdelningsskatt vägas in vid bostadspolitiska bedömningar. Det skulle vara intressant att här höra vad bostadsministern är beredd att göra för att underlätta konkurrensneutraliteten mellan olika ägarkategorier i det avseendet. Sammanfattningsvis, herr talman, kan jag konstatera att vi är glädjande överens om målet. Det bör finnas också enskilt ägda fastigheter. Det skall finnas konkurrensneutralitet. Jag tror också att vi är helt överens om att det gäller att vid behov underlätta ombyggnader och reparationer i äldre fastigheter. Men då gäller det att lägga upp politiken på ett sådant sätt att det blir möjligt för det äldre fastighetsbeståndet att klara kostnader för reparationer. Om man då, trots att vi vet att situationen enligt offentlig statistik för det äldre fastighetsbeståndet är mycket bekymmersam, lägger på nya skatter som dessutom gravt diskriminerar dessa fastigheter i förhållande till allmännyttan, kommer ju denna ädla målsättning att omöjliggöras. Jag skulle vara tacksam för bostadsministerns synpunkter på de frågor som jag nu ställt som kompletterande frågor till dem som jag framfört i min interpellation.

Herr talman! Jag skall inte — och behöver inte — tala så länge som Ingegerd Troedsson. Hon har haft en så pedagogisk föreläsning om vad frågan gäller. Men jag vill gärna göra kommentarer från folkpartiets sida. Jag skall kanske säga att jag, precis som Ingegerd Troedsson, naturligtvis är glad över att bostadsministern medger att vi även i fortsättningen skall få ha enskilt ägande av fastigheter. Jag hade kanske inte heller tänkt mig att svaret på den punkten skulle bli annorlunda. Men jag är enig med Ingegerd Troedsson om att det finns risker för det framtida ägandet om vi fortsätter skattepolitiken på det här sättet. Herr talman! Det finns faktiskt redan en fastighetsskatt, och den är gammal i gården — den har funnits mycket länge. Jag tänker på den kommunala fastighetsskatten. Såvitt jag vet är det ingen som ifrågasätter den. Det borde kunna räcka med den kommunala skatten. Att dessutom införa en statlig fastighetsskatt är omotiverat, och en sådan leder till ökat krångel och ännu större oöverskådlighet i skattesystemet. Det, herr talman, vill inte säga litet! I mitt parti har vi den motsatta ambitionen: vi vill försöka förenkla skattesystemet. Det är ett skäl av många till att vi motsätter oss den statliga fastighetsskatten. På riksdagens bord finns just nu en proposition om förenkling av myndigheternas föreskrifter. Det handlar alltså inte om lagar och regler. Det är bra, och den propositionen tror jag alla partier har tagit emot med glädje. Men samtidigt borde regeringen hålla fanan högt även när det gäller skatteoch bostadspolitiken och inte själv försöka krångla till skattesystemet mer eller mindre. F.n. finns dessutom en parlamentarisk bostadskommitté som arbetar med olika problem inom bostadspolitiken. Folkpartiet menar att de problem som kan uppkomma i samband med minskningen av de statliga räntebidragen först bör behandlas i den bostadspolitiska kommittén. Det vore bra om bostadskommittén fick i uppdrag att komma med förslag till ett nytt finansieringssystem, vad som eventuellt kan behövas om vi avvecklar vissa bostadssubventioner — om detta skall kombineras med nya låneformer som Nr 99 fördelar kapitalkostnaderna över tiden eller något annat. Torsdagen den Det är beklagligt att bostadskommittén ännu inte har kunnat föra dessa 15 mars 1984 diskussioner. Det är rimligt att kommittén får ett sådant uppdrag av bostadsministern. Sedan har det i debatten förekommit uppgifter om att den föreslagna fastighetsskatten skall ses som ett led i regeringens strävan att begränsa budgetunderskottet. Varje försök att begränsa budgetunderskottet borde vara bra, men åtgärderna skall vara de rätta. Att försöka begränsa budgetunderskottet med ytterligare skattehöjningar är ett dåligt försök. Det är både bedrägligt och förkastligt att begränsa underskott i statsfinanserna på det sättet. Vi i folkpartiet har uppfattningen att vi har nått skattetaket i Sverige, att skattehöjningar har negativa effekter på samhällsekonomin. Det är visserligen riktigt att vi har gått med på en höjning av en redan existerande skatt, nämligen bensinskatten. Detta har alla partier gjort, och jag tror att alla har gjort det för att nå enighet om de höjda försvarsanslagen. Däremot vill vi i folkpartiet inte ha nya skatter. Varje skattehöjning i sig, herr talman, är aldrig särskilt hög i siffror — även om 8 Yo i realiteten kan bli väldigt mycket beroende på hur stora siffror som man räknar med. Denna riksdag kommer aldrig att besluta om en skatt på 20 kr. per person och hundralapp eller något sådant. Det är de små, små men många skattehöjningar som under åren har genomförts som har gjort att vi har nått ett skattetak som är alldeles för högt — de får denna effekt. 2 96 eller 8 0 blir mycket mer pengar än det låter bara för att det är en enkel siffra. Det är därför som vi från folkpartiets sida inte vill acceptera den föreslagna skattehöjningen. Oppositionen mot denna skattehöjning har, herr talman, varit stark. Regeringen har, som vi här har hört, fått backa på en punkt. Det var tänkt att skatten inte skulle vara avdragsgill, men det har visat sig att det skulle ha fått så negativa effekter att inte ens regeringen kunde ställa sig bakom det förslaget. I stället ändrar regeringen procentsatsen. Jag kan inte förstå annat än att det allra bästa vore att regeringen tänkte om ännu mera och lät bli att komma till riksdagen med en proposition om en ny statlig fastighetsskatt.
Herr talman! Ingegerd Troedsson har redan på ett mycket instruktivt sätt klargjort vad den nya fastighetsskatten kommer att innebära. Jag vill bara ta upp en liten detalj som kan belysa vad det här är fråga om.

Byggforskningsrådet har utgivit två rapporter i vilka man har behandlat lönsamheten för enskilt privat fastighetsägande. Båda dessa rapporter är entydiga. Sammanfattningsvis kan man säga att det är följande bild som presenteras i de olika undersökningarna: nyköpta privata fastigheter ger under en följd av år en negativ eller mycket låg direktavkastning på eget kapital. Först efter fem å tio år blir avkastningen i allmänhet positiv. Det är denna verklighet som privata fastighetsägare i dag lever i. Finns det mot denna bakgrund motiv för att föreslå införandet av en fastighetsskatt som ensidigt riktar sig just mot denna kategori fastighetsägare? Svaret måste rimligtvis bli nej. Det måste alltså vara till följd av en missuppfattning eller av andra skäl som jag inte kan förstå varför man från regeringens sida avser att införa en sådan här ny skatt. Verkligheten är redan nu så bister och besvärande för de privata fastighetsägarna att denna skatt sannerligen skulle göra ont värre. Den skulle innebära att vi inte kan förverkliga den målsättning som vi tydligen alla är överens om, nämligen att vi skall ha kvar ett privat fastighetsägande.

Herr talman! Jag fick först det intrycket att bostadsministern skulle vara beredd att göra en sådan här allsidig utredning om en helt neutral bostadsbeskattning eller avvakta resultatet av sittande utredning, innan ytterligare skatteskärpningar läggs på fastighetsbeståndet. Men så är tydligen inte avsikten. Jag beklagar det mycket djupt. Faktum är — och det tror jag att även bostadsministern är medveten om — att bruksvärdeshyran i dag ligger väsentligt under erforderlig hyra både i allmännyttan och än mer i enskilt ägda fastigheter, beroende på att enskilt ägda fastigheter om de tillhör nyproduktionen ju har sämre lånemöjligheter och alltså måste ha en något högre hyra. Jag har här i min hand en tablå, sammanställd på grundval av SCB:s statistik och SABO:s egen statistik, som visar bruksvärdeshyran och erforderlig hyra för hus som har byggts 1972. Tablån visar mycket klart att bruksvärdeshyran under alla åren från 1972 och framåt ligger mycket under vad som skulle vara erforderligt i allmännyttan och än mer i de enskilt ägda fastigheterna. Vad som är allvarligt är att denna klyfta mellan erforderlig hyra och bruksvärdeshyra tenderar att vidgas. Då måste väl det absolut sämsta sättet att råda bot på detta vara att lägga på ytterligare höjda skatter. Det är snarare motsatsen som behövs. Jag fick inte heller genom inlägget från bostadsministerns sida någon klarhet om hur man skall kunna få i gång ROT-sektorn. Jag sade inte att möjligheten att få vissa räntesubventioner för reparationer var någonting som missgynnade eller diskriminerade enskilt ägda fastigheter. Jag försökte bara att i all enkelhet visa att det är orimligt att på en sund ekonomisk basis ta upp sådana lån, eftersom lånen kommer att fortsätta att hänga med långt efter det att fastighetsreparationen är förbrukad. Det är det som är det allvarliga. Ännu ett allvarligt problem är att så många fastigheter måste säljas ut därför att de år efter år går med förlust. Det betyder att enskilda fastighetsägare, som kanske har en eller ett par fastigheter, vilket är ganska vanligt, tvingas till betydande kapitalförluster, medan det kan finnas andra som köper upp dessa fastigheter till priser som då anses motsvara marknadsvärdet. Men kontinuitet i fastighetsförvaltningen är väl önskvärd också när det gäller enskilda fastigheter? Jag tog också upp det som bostadsministern själv har anfört i proposition 1982/83:50 och som klart visar att om man skall ha en neutral skatt, så måste deni så fall sättas till samma belopp för allmännyttan som för konventionellt beskattade fastigheter och dessutom vara avdragsgill för de senare. Jag fick ingen klarhet i vad skillnaden mellan X och Y var avsedd att bli. Om man skall ha en sådan här skatt, så måste X vara lika med Y. Det har bostadsministern själv visat i proposition 1982/83:50. Det centrala är i alla fall att det i dag inte finns något utrymme för ytterligare skatter på det privatägda bostadsbeståndet. Ytterligare beskattning kommer bara att leda till att det ROT-program som bostadsministern hoppas mycket på — inte minst för att komma till rätta med byggarbetslösheten men också för att undvika kapitalförluster inom bostadsbeståndet — kapsejsar. En förutsättning för att det skall fungera är ju att fastigheter på sund ekonomisk basis kan kostas på de reparationer som är erforderliga. Jag vill avslutningsvis, herr talman, vädja till bostadsministern med tanke på de två mål som vi är överens om, nämligen att för det första se till att det finns möjligheter också till enskilt fastighetsägande på likvärdiga villkor, och för det andra se till att reparationer och ombyggnader kan ske i den takt som är önskad och erforderlig. Utifrån detta vill jag än en gång vädja till bostadsministern att tänka sig för ytterligare, innan en proposition i enlighet med promemorian om en statlig fastighetsskatt läggs på riksdagens bord.
Herr talman! Enligt bostadsministern har jag uttalat mig om de svårigheter som råder när det gäller förvaltning av fastigheter. Det gjorde jag faktiskt inte. Men jag gör det gärna. Visst hade jag kunnat intyga att antalet exekutiva auktioner blir allt större. Jag är dock den första att erkänna att en del fastigheter går bra och att andra inte gör det. Jag ville delta i den här debatten för att framhålla det negativa med ett ännu högre skattetryck. Det gäller både fastigheter som ekonomiskt går ihop och fastigheter som är så tyngda av skatter och avgifter att de så småningom måste säljas på exekutiv auktion — eller alternativt drabbar familjerna så hårt att de verkligen får snåla in på många områden. Hans Gustafsson medgav att det inte är särskilt roligt att höja skatter. Det är mycket roligare att få vara med om att sänka skatter. Det kan jag intyga. Åtminstone en gång har vi, i vissa stycken, tillsammans gjort det. Men, Hans Gustafsson, om nu procentsatsen sänks till 2,5 96 —någotsom jag inte är med på — vill jag fråga: Hur många miljoner innebär det lilla procenttalet egentligen? Det blir mycket intressantare om storleken anges i faktiska kronor än om den anges i procent. Om man säger 2,5 90, låter det ganska oskyldigt. Som jag tidigare sagt är det fråga om att många bäckar små gör en stor å, att ideliga mindre skattehöjningar bara innebär att det totala skattetrycket ökar. Det kan icke gynna vare sig fastighetsägare eller hyresgäster. Hans Gustafsson är tydligen förvånad över att jag deltar i debatten. Jag gör det för att framhålla att vi i folkpartiet inte vill höja skattetrycket. Därför är det en självklarhet att jag deltar i debatten. När det gäller förslaget om hyreshusavgiften vill jag bara påpeka att det förslaget drogs tillbaka. Vi folkpartister var emot det. Till sist — och det kanske är det allra viktigaste — det är fastighetsskatten som vi nu diskuterar.

Herr talman! Det här resonemanget är väl ändå orimligt. En del fastighetsägare har tvingats klara sig utan några som helst subventioner. Om man sedan successivt nödgas minska subventionerna för de övriga är det väl ganska ologiskt att säga att detta förutsätter att de som redan förut var missgynnade skall bestraffas ytterligare. Den logiken håller inte. Som jag helt kort sade finns det i alla fall 35 000-40 000 relativt nyproducerade fastigheter som har byggts utan statliga lån och alltså fått klara sig med sina intäkter, trots att de har varit nödsakade att betala marknadsmässig ränta. Att klämma åt dem ytterligare för detta kan inte ha med en rättfärdig fördelningspolitik att göra. Bostadsministern ställde en fråga: Hur kommer det sig att fastighetsbolagen går så bra? Jag vill upprepa vad jag sade: Huvuddelen av det enskilt ägda fastighetsbeståndet utgörs av mindre fastigheter, som ägs av familjer eller mindre grupper — och för dessa går det verkligen inte bra. Låt mig bara peka på följande uppgifter. Jag vet att Fastighetsägarförbundet — en representant för dem nämndes av bostadsministern här — har plockat fram en medianfastighet som är byggd före 1950 och som är representativ för det privata fastighetsbeståndet. Den har ett taxeringsvärde på 760 000 kr., och det genomsnittliga resultatet under tiden 1970-1981 var 9 400 kr. före skatt. Om man införde en fastighetsskatt på 2,5 26, skulle det innebära att skatten blev 19 000 kr., alltså dubbelt så mycket som resultatet före skatt. Det säger sig självt att det skulle innebära en fullständigt orimlig situation för detta enskilda fastighetsbestånd. Jag nämnde också vinstdelningsskatten, men jag har inte fått något svar på min fråga i det avseendet. Men man var uppenbarligen från finansdepartementets sida medveten om att den slog orättvist på grund av att man undantog allmännyttan. Nu anser vi att det bästa sättet är att ta bort vinstdelningsskatten över huvud taget. Men i avvaktan på detta var man tydligen beredd att vidta vissa åtgärder. Jag frågade bostadsministern vad man avsåg att göra, eftersom allmännyttan inte drabbas och då inte heller bruksvärdeshyran påverkas. Jag nämnde Stafa, som har ett nollresultat men som med en inflation på 8 70 måste betala 3 milj.kr. is.k. vinstdelningsskatt. Vad skall företag av den typen göra? Det enda alternativet för dem är ju faktiskt antingen att sälja ut eller att gå i konkurs.

Herr talman! Meddelandet gäller interpellation 1983/84:118 av Sven Henricsson om beslutad nedläggning av verksamheten vid Stockviksverken i Sundsvall. Interpellationen är så utformad att den berör tre departement, industri-, arbetsmarknadsoch finansdepartementen. Fråga har därför uppkommit om vilket statsråd som bör besvara interpellationen. Regeringen har nu uppdragit åt mig att göra detta. Jag kommer i samråd med interpellanten att bestämma lämplig tidpunkt för avlämnande av svar.
Herr talman! Kerstin Göthberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att underlätta för företag att etablera sig i Skinnskatteberg. Regeringen har sedan länge med uppmärksamhet följt utvecklingen i Bergslagen och är väl medveten om de problem som föreligger i bl.a. Fagerstaregionen i vilken Skinnskatteberg ingår. Regeringens arbete med Bergslagsfrågorna har en långsiktig inriktning och flera åtgärder har vidtagits. Jag skall nämna några exempel. Regeringen har ökat de medel för regionala utvecklingsinsatser som länsstyrelserna i Bergslagslänen disponerar under innevarande budgetår till sammanlagt 88,8 milj.kr. — en ökning med 22 70 jämfört med föregående budgetår. Regeringen har också angivit att lokaliseringsstöd till större projekt under innevarande budgetår får lämnas i ett antal kommuner utanför stödområdet. Vidare har styrelsen för teknisk utveckling fått särskilda medel från industridepartementet för den studie av förutsättningarna för teknikutveckling och teknikspridning i Bergslagen som styrelsen genomfört. Jag vill också peka på de kraftigt höjda anslagen till ökad prospekteringsverksamhet som kommer bl.a. Bergslagen till del. Ett annat mycket viktigt led i arbetet med att stärka industrin i regionen har varit att medverka till en långsiktigt bärkraftig företagsstruktur, bl.a. inom specialstålsindustrin. Länsstyrelsen i Västmanlands län har gett Fagerstaregionen högsta prioritet i sitt regionala utvecklingsarbete. Tillsammans med Skinnskattebergs Utvecklingsaktiebolag och olika länsorgan arbetar länsstyrelsen intensivt för att få till stånd en positiv utveckling i kommunen. Detta arbete har bl.a. resulterat i att fyra företag nyetablerats med hjälp av lokaliseringsstöd. Dessa företag sysselsätter i dag ca 20 personer och beräknas få en fördubblad personalstyrka under 1984. Vidare har tio företag erhållit glesbygdsstöd, vilket beräknas ha skapat 20 arbetstillfällen. Även utvecklingsfonden har finansiella stödmöjligheter och kan bistå med företagsservice av olika slag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Nu framgick det väl egentligen ingenting av svaret som vi inte redan kände till. Vi från länet är naturligtvis mycket tacksamma för den positiva synen på de problem vi har och regeringens strävan att göra någonting åt dem. Skinnskatteberg, som jag skall uppehålla mig lietet vid i dag, är ju en av de kommuner i vårt län som drabbats hårdast av arbetslöshet. Det är också en mycket liten kommun, länets minsta. Det är klart att effekterna av den partiella nedläggningen av ASSI drabbar en liten kommun särskilt hårt. Vi har också den senaste tiden fått besked om att Riddarhyttans sjukhem måste avvecklas. Stockholms läns landsting tar hem sina patienter. Det rör sig kanske inte om fler arbetstillfällen än 6-7 stycken, men för en kommun som Skinnskatteberg är varje arbetstillfälle värt mycket. Som industriministern sade ligger Skinnskatteberg i ett område som till följd av strukturrationaliseringen blivit hårt drabbat. Det finns alltså inga arbetstillfällen att tillgå inom pendlingsavstånd. Trots detta har Skinnskattebergs kommuns agerande präglats av en mycket stark framtidstro. Man har engagerat sig och, genom det utvecklingsbolag kommunen har, ambitiöst gjort fina insatser för att skaffa ersättningsindustri till orten. Detta berördes också i svaret. Det är egentligen hanteringen av dessa frågor som jag i fortsättningen skulle vilja uppehålla mig vid. Man har i kommunen upplevt hur viktigt det är att känna att man har ett stöd från samhällets sida, och då främst från industridepartementet. Jag vill ta ett exempel som belyser hur svårt det kan vara. Våren 1983 fick kommunen kontakt med ett företag som planerade att börja tillverka viss utrustning till solarier. Man beräknade att det skulle ge 110 sysselsättningstillfällen. Man beräknade också att det skulle behövas 87 milj.kr. till investeringar. Detta behandlades mycket positivt i länsstyrelsen. Ärendet överlämnades så till statens industriverk i september 1983. Man = Nr 100 begärde stöd enligt de normer som gäller för stödområdena. Jag kan nämna 3 E ES E FR . Fredagen den att företaget självt står för 12 milj.kr. och kan låna 22 milj.kr. i bank. Först i 16 mars 1984 januari kom ärendet upp i SIND:s styrelse. Det bordlades. Det bordlades också den 23 februari. Nu ville SIND pruta ned bjärigen och lånen. I detta Meddelande ont läge var man i både företaget och kommunen verkligen bekymrad. Företaget = . ; 5 3 z : interpellationssvar var berett att dra tillbaka sin ansökan och etablera sig på annat håll, kanske t.o.m. utanför Sveriges gränser. Det lyckades för kommunen att förmå Om åtgärder för att företaget at göra ytterligare ett försök. Arendet skulle komma upp på underlätta företagssammanträdet i går. etablering i Skinnilja fråga statsrådet: Måste det ta så här lång tid, innan man kan Jag skulle vilja fråg; § § skatteberg få ett besked? Man är mycket bekymrad och besviken i kommunen över att man inte kan få besked i ett tidigare skede, när man har lyckats med sina ansträngningar.
Herr talman! Jag vill, i likhet med Kerstin Göthberg, verkligen prisa kommunen för fina insatser. Det är en hög aktivitet i det näringspolitiska arbetet i Skinnskatteberg. Det är klart att vi vill göra allt vad vi kan från regeringens sida för att stötta kommunens ansträngningar. Det är bl.a. mot den bakgrunden som länsstyrelsen har fått mer pengar för olika lokala och regionala aktiviteter, pengar för att sätta i gång verksamhet som skall leda till ökat företagande. Jag håller också med Kerstin Göthberg i hennes beskrivning av kommunen. Det råder en svår arbetsmarknadssituation i Skinnskatteberg efter stora nedläggningar, och det behövs i detta läge större näringslivsinsatser. Det är alltså fråga om företagsetableringar för att ordna nya jobb. Då är min ambition naturligtvis att de ärenden som regeringen och myndigheterna får in skall behandlas så snabbt som möjligt, inte minst för att visa människorna ute i bygderna att myndigheterna hjälper till genom att fatta besluten snabbt. Det sammanhänger ju mycket med den framtidstro som tänds. Eftersom jordbruksministern för en stund sedan fanns här i kammaren, vill jag också nämna att han i propositionen om den högre skogliga utbildningen föreslår att antalet platser för skogstekniker skall öka. Han har skrivit att utökningen i första hand bör ske i Skinnskatteberg. Jag skulle också kunna nämna flera aktiviteter som industridepartementet har startat just med sikte på Västmanland och Skinnskatteberg. Det gäller inte minst de diskussioner man har haft i olika sammanhang mellan industriverket och länsstyrelsen. JAS-kommittén har för sin del speciellt bearbetat länsstyrelsen och utvecklingsfonden i Västmanlands län för att se på vilket sätt den industriella uppföljningen av JAS-projektet kan komma Västmanland till del, och då speciellt de kommuner som har blivit hårdast drabbade av strukturförändringarna.
Herr talman! Också jag har, med stor glädje, noterat att Skinnskatteberg får vara med vid utökningen av den skogliga utbildningen — vilket är mycket bra. Man har i kommunen varit oroad för att så inte skulle bli fallet. Det är också mycket positivt att höra att industriministern verkligen anser att myndigheterna och regeringen skall försöka behandla ärendena så skyndsamt som möjligt, så att människorna slipper leva i osäkerhet. Jag skall kanske tillägga följande, som jag inte hann med i mitt första anförande: Vid det sammanträde som i går hölls på industriverket meddelades det att företagsledaren i det aktuella företaget hade bett att ärendet inte skulle komma upp. Det gjorde att människorna i Skinnskattebergs kommun blev mycket oroliga. De har en känsla av att man från företagets sida har tröttnat och kanske räknar med att etablera sig någon annanstans. Det skulle naturligtvis vara djupt olyckligt om så är fallet. Jag tar fasta på att industriministern sade att ärendena måste beredas mer skyndsamt, så att människorna ute i kommunerna slipper leva i osäkerhet. Den framtidstro och livskraft som där ändå finns — det har man verkligen visat i dessa kommuner -— får sig en knäck om inte människorna känner att de har någon som stöttar dem.

Herr talman! Evert Svensson har i en interpellation ställt följande frågor: Anser regeringen att de ursprungliga intentionerna genomförs av regeringen i Sri Lanka i projektet Kotmale? Om genomförandet strider mot dessa intentioner, vilka åtgärder är då regeringen villig att vidta för att de skall genomföras? Projektet Kotmale är ett led i ett stort lankesiskt utvecklingsprogram för produktion av elkraft och för bevattning, Mahaweli-programmet. I detta ingår uppförande av de fyra vattenkraftverken Victoria, Kotmale, Maduru Oya och Randenigala. Sverige lämnar bidrag till Kotmale, medan de andra kraftverken huvudsakligen finansieras av Storbritannien, Canada, USA och Förbundsrepubliken Tyskland. Kotmale-projektet är en central del av Sri Lankas arbete för att få inhemsk energi och konstbevattning. Det avses i en första fas byggas för 134 MW och väsentligt bidra till att Sri Lankas utgifter för oljeimport reduceras. Fullt utbyggt avses kraftverket få en kapacitet på 201 MW. Kotmale ligger i höglandet högst upp i flodsystemet och är därmed främst inriktat på kraftproduktion. Dammanläggningen och avledningstunnlarna ger ökad tillgång på vatten för bevattningsändamål längre ner i flodsystemet i låglandet. Projektet genomförs i enlighet med dessa intentioner, som inte ändrats. Arbetet på Kotmale är långt framskridet, och anläggningen kommer att vara färdig att tas i bruk om ca ett år. Det svenska stödet till Kotmale har aldrig varit förenat med några villkor avseende inriktningen på Mahaweli-programmet i stort. Beträffande Evert Svenssons uppgift om Mahaweli-programmets areal bör noteras att den lankesiska regeringen 1977 beslutade om en nedskärning och om påskyndat genomförande av programmet och i samband därmed minskade arealen för jordbruksmark till ca 140 000 ha. Den mark som överlämnats till olika utländska företag är mark som till ingen del ligger inom Mahaweli-området. Beträffande andra länders bistånd har — såvitt vi kunnat inhämta — Canada och Nederländerna inte infört nya villkor för sitt bistånd till Sri Lanka. Från norsk sida har man avsatt delar av biståndet för insatser bland tamilbefolkningen i norra Sri Lanka.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Under den ekumeniska u-veckan i höstas deltog jag i en paneldebatt i Kinna, där också en senegalesisk ekonom deltog, Kumar Rupesinghe. Han arbetar nu vid Fredsforskningsinstitutet i Oslo. Rupesinghe uppgav att många multinationella livsmedelsföretag hade gått in och köpt mark i Sri Lanka. Resultatet skulle bli att Sri Lankas regering i stället för att dela marken till bönder — det är fråga om litet mark till varje bonde — skulle låta en viss del övergå till plantager som multinationella livsmedelsföretag hade köpt. Jag blev naturligtvis mycket upprörd över detta. Han tillställde mig sedan en redogörelse för det här, vilket jag har angivit i min interpellation. Det är fråga om ganska mycket jord som skall delas — det är också fråga om dammbyggen med kraftverk och bevattningssystem. Det är ju meningen att hela Mahaweli-projektet skall ge jord och bevattning åt bönderna. Man räknar med att ungefär en miljon människor skall få nog med jord för att kunna försörja sig. Det fanns också samband mellan detta och raskonflikten mellan tamiler och senegaleser. Debatten jag deltog i hölls strax efter rasoroligheterna sommaren 1983, då hundratals människor dödades. Enligt uppgift dödades 53 människor i ett fängelse i Colombo. Såvitt jag vet har ännu inte någon ställts till ansvar för det som hände i fängelset. Detta skapar naturligtvis stor misstänksamhet, och man undrar hur det egentligen står till. Att bönderna är oroliga för den utveckling som jag här har talat om är naturligtvis helt klart. Jag skall i dag citera ett uttalande som gjordes för ett par år sedan av All Ceylon Peasants Committee. Uttalandet var riktat till presidenten och parlamentet. ”Bönderna, som utgör en stor del av befolkningen, håller på att ruineras. De håller på att bli en reservoar för billig arbetskraft som kan exploateras av utländska bolag. —-—- Under kolonialtiden importerade den brittiska rege Nr 100 ringen arbetare från Indien till sina plantager. I dag hjälper regeringen Fredagen den utländska bolag att få en ny källa till billig arbetskraft genom att utarma 16 mars 1984 bönderna. ——-—- Vi berövas vår jord, jord som med allmänna utvecklingsme del beretts, bevattnats och tagits i besittning av våra bönder. Vi är åter förslavade under utländskt kapital.” Herr talman! Detta är mycket allvarliga ord, och det stämmer dåligt överens med avsikterna när det gäller det utvecklingsarbete som både vi och andra länder varit involverade i. Detta betyder alltså att bönderna får det sämre och att antalet jordlösa lantarbetare ökar. Nu förnekar den srilankesiska regeringen att detta håller på att ske. Regeringen säger att detta har stoppats. Jag hade besök i går av Sri Lankas ambassadör. Han sade till mig att regeringen i Sri Lanka hade fattat beslut om att inte sälja jord till utländska livsmedelsföretag. Jag tror emellertid att det är viktigt att vi noga följer det här ärendet, inte minst därför att det gäller mänskliga rättigheter, rasoroligheter och huruvida de intentioner fullföljs som också vi hade när vi gick in i detta projekt. Om jag förstått utrikesministern rätt anser sig den svenska regeringen inte direkt kunna ingripa, eftersom dessa händelser inte rör det område som Kotmale-projektet omfattar. Enligt uppgifter har emellertid Norge reagerat. Norge har ju inte för avsikt att bygga dammar eller bevattna, men Norge har avsatt en del av sina pengar till tamilerna i norra Sri Lanka för att hjälpa människorna där. Jag har underhandsuppgifter om att både Canada och Holland också är aktiva på det här området. Vi har ju bundit våra pengar till Kotmale-projektet. Det är fråga om ca 1,5 miljarder som svenska staten har satsat, och 95 96 av vårt anslag för bidrag till Sri Lanka går enligt uppgift till Kotmale-projektet. Det betyder att rätt litet är över för denna landsbygdsutveckling, som jag anser vara otroligt viktig, inte minst på grund av att det här är fråga om bevattning. Syftet med vår satsning på Kotmale och Sri Lanka var bl.a. att utveckla jordbruket, som jag har påpekat här. Dammbyggnaden behövs för ett storstilat och i sig viktigt bevattningssystem, vilket f. ö. bygger på gamla traditioner i Sri Lanka. Men det är lika viktigt att bönderna får sina små åkerlappar och blir självförsörjande. Av erfarenhet vet vi att de multinationella företagen alltid är ute efter projekt för att tjäna pengar. Vi kan därför få en icke önskad utveckling — en utveckling som går i en helt annan riktning än den som vi avsett och som verkar för helt andra syften än dem som vi vill stå för. Dessutom bör vi följa utvecklingen i fråga om de mänskliga rättigheterna, som jag har påpekat. Raskonflikter är alltid svåra. De har sina förklaringar, och de har rötter långt tillbaka i tiden. Men de bottnar ofta i ekonomiska intressen, och de svaga grupperna får alltid sitta emellan. Vi bör, herr talman, utnyttja våra kontakter så långt det över huvud taget är möjligt. För dagen måste vi kanske lämna frågan här, men framtiden får utvisa om det finns anledning att återkomma. Målet för vårt bistånd över 46 huvud taget är ju att främja en demokratisk utveckling, en rättvis fördelning och tillvaratagande av mänskliga rättigheter. Detta gäller, herr talman, också Sri Lanka. Vi får följa utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag har inte den minsta anledning att resa invändningar mot vad Evert Svensson nu har sagt. Jag vill bara lämna några kompletterande upplysningar för kammarens information. När det gäller Kotmale-projektet är det riktigt att en mycket stor del av vårt bistånd kommit att ägnas just detta enda projekt. Det beslutades för åtskilliga år sedan, och regeringen och SIDA har tagit ad notam det som framförts av riksdagen om användningen av medlen för Sri Lanka och biståndets koncentration till Kotmale-projektet. Och när vi väl åtagit oss projektet måste det självfallet genomföras. Jag vill påpeka att inom den del av landet där bevattning kommer till stånd genom effekter av vår dammanläggning, så ämnar man fullfölja det program man har, nämligen att ca 140 000 hushåll här skall få sin utkomst. Det gäller ungefär 1 miljon människor, eftersom det är fråga om stora familjer. Det är inom detta område inte aktuellt att storföretag skall — på det sätt som Evert Svensson beskrivit med exempel från andra områden — få spela huvudrollen vid utnyttjandet av jorden. Vidare är det självfallet att i och med att vi är så kraftigt engagerade i Sri Lanka följer vi med uppmärksamhet och även med oro de rapporter som kommer om starka motsättningar mellan olika etniska grupper. Där har vi givetvis fäst avseende vid de rapporter från Amnesty International som Evert Svensson åberopade. Vi hyser den förhoppningen att de rundabordssamtal och överläggningar som har kommit i gång under innevarande år skall kunna leda till positiva resultat. Vi har också i kommissionen för mänskliga rättigheter i Genéve framhållit, när Sri Lanka kom på tal, hur angeläget vi anser det vara att den srilankesiska regeringen starkt engagerar sig för att dämpa och till sist eliminera motsättningarna mellan olika etniska grupper.

Herr talman! Jag hade kanske inte behövt gå upp i talarstolen men gjorde det ändå. Jag har egentligen bara att tacka för de ytterligare kompletteringar som utrikesministern lämnat till sitt ursprungliga svar. Jag slutade mitt anförande med att säga att vi har anledning att följa utvecklingen med uppmärksamhet. Detta har nu också bekräftats av utrikesministern.
Herr talman! Jag ber att få meddela att jag på grund av stor arbetsanhop ning inte kunnat inom föreskriven tid besvara Göran Ericssons interpellation om stödet till idrottsföreningar och Sven Henricssons interpellation om ökade järnvägstransporter för att minska luftföroreningarna. Enligt överenskommelse med interpellanterna kommer jag att lämna svaren den 9 resp. den 6 april.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag avser ta initiativ till att införa pant på mijöfarliga batterier. Naturvårdsverket har till regeringen överlämnat ett förslag till handlingsprogram för hantering av batterier. Ett insamlingssystem föreslås för miljöfarliga batterier i syfte att kraftigt nedbringa mängden kvicksilver och kadmium som i dag tillförs miljön genom batterihanteringen. Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna bör enligt verket finansieras med en avgift vid import och tillverkning av ifrågavarande batterier. Om nu angivna åtgärder inte visar sig vara tillräckliga, bör enligt naturvårdsverket en pant införas. Vid remissbehandlingen av naturvårdsverkets förslag har en del praktiska invändningar mot förslaget framförts. Naturvårdsverkets förslag bereds f. n. inom regeringskansliet. Samtidigt pågår i några kommuner försök med frivillig insamling av batterier, vilka kan ge värdefulla praktiska erfarenheter. Jag är därför inte beredd att nu redovisa några ställningstaganden till enskildheter i förslagen. Min utgångspunkt för den fortsatta beredningen är att tillförseln av kvicksilver och andra tungmetaller till miljön skall minskas så långt det är möjligt och med åtgärder som är rimliga från hanteringssynpunkt.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Orsaken till min fråga är det stora miljöproblem som många batterier utgör. Hela 7,5 ton kvicksilver ingår i de batterier som säljs under ett år. Kadmium och kvicksilver är mycket giftiga tungmetaller. Det värsta är att de är beständiga och att de i stor utsträckning tas upp av levande organismer. På grund av den ständigt pågående försurningen av mark och vatten ökar risken för att tungmetallerna utlöses. Om kvicksilver och kadmium tillåts hamna bland våra vanliga sopor — vilket ju sker — utgör de två hot: dels leder förbränningen av soporna till att tungmetaller sprids i naturen, dels försvåras framställningen av kompost från hushållssopor. I Uppsala har man startat en frivillig insamling av miljöfarliga batterier. Efter bara ett års insamling kan man konstatera att utsläppen av kvicksilver nu är hälften så stora som tidigare. Ändå tror jag inte att frivilliga insamlingar ger ett tillräckligt gott resultat. I Stockholm har insamlingar av batterier pågått under ett års tid. Resultatet är emellertid inte tillräckligt gott. Förekomsten av de miljöfarliga batterierna blir allt vanligare. Mina småbarn använder den typen av batterier i sina dataspel, som ju blivit så populära. Också brandvarnare, free-style m.m. kräver sådana batterier. På bara några år har de svenska hemmen översköljts av en mängd prylar som kräver just miljöfarliga batterier. På olika vägar kan man stoppa den här utvecklingen. Det bästa måste vara att man utvecklar batterier som är miljövänliga. Det är möjligt, men hur lång tid måste vi vänta? Med ekonomiska styrmedel kan man höja priset på batterierna, något som Svante Lundkvist berörde, och på det sättet bekosta ett insamlingssystem. Men man kan även införa ett pantsystem för att förmå konsumenterna att lämna tillbaka batterierna för återvinning. Den här marknaden växer enormt snabbt, och de farliga utsläppen ökar i samma takt. Därför tror jag att man måste handla mycket snabbt. Jag förstår inte riktigt varför man inte inför ett pantsystem. Om konsumenterna får 5 eller 10 kr. per batteri, lämnar de tillbaka batterierna. Samtidigt kan man arbeta på att få fram miljövänliga batterier. Men inte ens några år kan vi vänta på nya batterier. Både kortsiktigt och långsiktigt måste man arbeta med den här frågan.